Herr talman! Jag vill göra några få kommentarer till herr Carlshamres långa och delvis engagerade anförande och närmare precisera vad utskottet sagt. Herr Carlshamre har ju i sitt inlägg refererat till en stor del av vad utskottet anfört emot hans motion. Jag tror att herr Carlshamre har rätt när han säger att de alkoholpåverkade är vår största patientkategori; jag ger mig inte in i någon motargumentation på den punkten, för det finns säkerligen mycket som talar för det. Men utskottet tror inte att man skulle kunna lösa det problemet genom att exempelvis ge läkarna på området något slags specialistkompetens, och det är det som ligger bakom utskottets ställningstagande. Men det är möjligt — jag bestrider inte det, herr Carlshamre — att också det här området relativt snabbt blir erkänt som specialitet. I princip kan naturligtvis inte ett utskott gå emot en sådan här sak, men när praktiskt taget alla tunga remissinstanser är eniga om att man inte skall göra någonting nu, har vi i varje fall den här gången knappast haft någonting annat att göra än att besluta i enlighet med vad remissinstanserna har sagt. Socialstyrelsen, Kommunförbundet, Landstingsför bundet, Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund anser nämligen alla att man inte nu skall ge alkoholistvården ställning som specialitet. Samtliga dessa har intagit en negativ ställning, även om det finns nyanser i deras yttranden; det vill jag gärna understryka. Utskottet framhåller för sin del att det finns andra möjligheter att stimulera läkare till tjänstgöring inom alkoholistvården än att inrätta specialitet för denna verksamhet. Vi pekar på att tillgodoräknande av tjänstgöring i alkoholistvården i större utsträckning än vad som f.n. förekommer när det gäller läkares vidareutbildning är en tänkbar utväg. En annan väg som utskottet anvisar är att låta införa särskilda behörighetsvillkor för överordnade läkartjänster inom alkoholistvården. Utskottet säger också att det finns skäl för både socialstyrelsen och nämnden för läkares vidareutbildning att följa läkarsituationen inom alkoholistvården och vidta de åtgärder som kan anses erforderliga för att öka rekryteringen till detta vårdområde. Vi ställer oss inte alls negativa, utan vi pekar på olika utvägar för att komma till rätta med detta onekligen besvärliga problem. Jag håller helt med herr Carlshamre om att det är otillfredsställande att ett så stort och besvärligt område inte har tillräckligt med läkarkapacitet. Men vi har tyvärr fortfarande brist på läkare i vårt land. Vi har försökt lösa problemen genom att rikta läkartillströmningen till bl.a. långvården och den psykiatriska vården, och det har varit en nödvändighet för att klara dessa områden. De har ännu inte på långa vägar tillräckligt med läkare, men det är alltså en väg man har försökt gå. Jag vill gärna understryka att jag hoppas att man också när det gäller det område som herr Carlshamre här har pekat på skall kunna åstadkomma en bättre situation än f.n. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag söker inte strid med vare sig socialutskottets majoritet eller dess ordförande. Jag är helt övertygad om att utskottet och utskottsordföranden ser med stort allvar på dessa frågor. Jag är tacksam för vad utskottet trots allt har kunnat göra, när man pekat på andra möjligheter att stimulera rekryteringen. Det är möjligt att de kan hjälpa en bit på väg. Jag vill bara tillägga att jag delar herr Karlssons i Huskvarna uppfattning att man inte löser problemet med vård av alkoholsjuka genom att inrätta en medicinsk specialitet. Det krävs mycket mer än så. Men enligt min och många sakkunnigas uppfattning är detta en av förutsättningarna för att vi skall kunna börja lösa problemet.

Herr talman! Herr Mattsson i Skee har frågat mig om riksdagsbeslutet om utbyggnad av tretton kärnkraftaggregat förändrat regeringens syn på användningen av det markområde vid Sannäs som ägs av AB Atomenergi. I svar på en enkel fråga av herr Magnusson i Tanum konstaterade jag i maj 1974 att enligt den fysiska riksplanen bl.a. kärnkraftverk inte skall byggas i norra Bohuslän, vilket utesluter ett kärnkraftverk i Hogdal. Frågan om det eventuella behovet av en svensk upparbetningsanläggning prövas f.n. av utredningen om radioaktivt avfall, den s.k. Akautredningen. I utredningens uppgifter ingår bl.a. att klarlägga om mark redan nu måste reserveras för en upparbetningsanläggning. Utredningen skall studera lokaliseringsmöjligheterna och därvid utgå från de riktlinjer för hushållning med mark och vatten som statsmakterna fastställde år 1972. Utredningens arbete beräknas slutföras under år 1976. Regeringen har innan Aka-utredningens betänkande framlagts och re missbehandlats ingen anledning att ompröva den inställning som vid tidigare tillfällen har redovisats.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. AB Atomenergi äger sedan slutet på 1950-talet ett par fastigheter i Tanums kommun och studerade på dessa fastigheter möjligheten att anlägga en upparbetningsstation för kärnbränsleavfall. Tanums kommun har funnit det synnerligen angeläget att få ta denna mark i anspråk för annan industriell verksamhet och har försökt ta upp förhandlingar med fastighetsägaren för att förvärva området. Det har också funnits intresse för Gränges Hedlunds etablering, den som sedan ägde rum i Karlskrona. Kommunens tanke med ett förvärv av marken är att det skall vara möjligt att få någon industri intresserad av att förlägga verksamhet hit. En förutsättning är då att kommunen kan ge besked om både markoch planfrågorna. Anledningen till att jag ställt denna fråga är att dåvarande industriministern Wickman i en interpellationsdebatt år 1971 förklarade att det saknades skäl att reservera markområdet i Sannäs för en upparbetningsanläggning. År 1974 sade statsrådet Ingvar Carlsson här i kammaren att en kärnkraftsanläggning i norra Bohuslän inte är förenlig med den fysiska riksplaneringens riktlinjer. I ett brev till Tanums kommun svarar AB Atomenergi på en förfrågan att man vill avvakta Aka-utredningens förslag innan man tar upp en markdiskussion.

Jag skulle vilja ha ett besked huruvida industriministerns svar skall tolkas på det sättet. Jag skulle beklaga om det vore fallet. Det finns en stark opinion mot att området används för det här ändamålet.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag vill utveckla min syn på frågor om dragande av kraftledningsgator vad gäller inverkan på naturmiljön och de krav på god planering som bör kunna ställas. Ökningen av elförbrukningen leder bl.a. till att vi måste bygga ut kraftledningsnätet. Det kan inte undvikas att konflikter med andra samhällsintressen härvid uppstår. Vid planering av en ledningsdragning skall ledningsbyggaren enligt 20 § naturvårdslagen ta kontakt med berörd länsstyrelses naturvårdsenhet för samråd. Länsstyrelsens uppgift är därvid att i ett tidigt stadium bevaka det allmänna naturvårdsintresset inom det berörda området. Sedan planeringen av ledningen är klar upprättas ansökan om koncession som inges till statens industriverk. Industriverket har att med utgångspunkt i bestämmelserna i lagen , innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar och andra författningsbestämmelser på området, bedöma kraftledningen från bl.a. behovsoch planmässighetssynpunkt. Vid valet av ledningssträckning skall beaktas bl.a. intresset av att ledningen åstadkommer minsta möjliga olägenheter från naturvårdssynpunkt. Herr Johanssons i Skärstad fråga är föranledd av vattenfallsverkets planerade 400-kW-ledning mellan Barsebäck och Tenhult. Ärendet har av industriverket överlämnats till regeringen för prövning. På ett avsnitt av ca 5 km närmast Tenhult är ledningen planerad att gå parallellt med en ledning från Tenhult till Hedenlunda, för vilken vattenfallsverket innehar koncession på den aktuella sträckan. Avverkning för ledningsgatan har ägt rum. Statens industriverk undersöker f.n. om det är möjligt att dra ledningen i den ändrade sträckning som har förordats av vissa markägare. Detta alternativ innebär att sträckan med parallellföring in mot Tenhult blir ca I km kortare. Om markägarnas förslag till ändrad ledningsdragning godtas innebär det att avverkning inom ett ca 4 ha stort område har skett i onödan. För egen del anser jag att koncession för en ledning bör vara klar innan ledningsgatorna huggs upp. Jag vill till sist nämna att planverket, industriverket och vattenfallsverket bedriver ett utvecklingsarbete beträffande kraftledningsstråkens behandling i planeringen. Jag har vidare inhämtat att industriverket har för avsikt att i samband med redovisningen av de branschstudier som genomförs inom ramen för den fysiska riksplaneringen även beakta kraftledningsfrågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Får jag först deklarera att jag är medveten om att vi för att få fram elektrisk energi måste använda oss av ledningar och därmed kraftledningsgator. Det som har föranlett mig att ställa den här frågan är det — Om kraftledningssom hänt i Tenhult, som industriministern hänvisade till. Först drog = gators inverkan på man där fram en gata, vilket markägarna var sympatiska och generösa — naturmiljön nog att gå med på, men sedan fick de veta att man ämnade gå en annan väg. Detta innebar ett stort ingrepp i deras skogsmark. Skog och skogsmark är ju värdefulla tillgångar. Jag finner inte någon anledning att kommentera industriministerns svar, som jag tycker är positivt. Jag skulle bara vilja ställa några följdfrågor som dessa markägare är mycket intresserade av att få svar på. Kan industriverket eller Vattenfall — vem det nu är som skall ta de hårda tagen — av dessa markägare tvinga sig till en ny kraftledningsgata när man redan gått fram över deras mark och skövlat så mycket värdefull skog? Finns det några utredningar på gång? Vi har ju haft sådana här kraftledningar så länge vi minns. Kan man möjligen finna något annat sätt som inte behöver ta så mycket värdefull skogsmark i anspråk?

Herr talman! Jag har ju klart deklarerat min mening att någon huggning inte borde förekomma förrän man är helt klar vad gäller sträckningen. Beträffande frågan om Vattenfall kan tvinga sig till en ny ledningsgata vill jag säga att det blir en bedömningsfråga. Om det på grund av ekonomiska, tekniska eller andra omständigheter är fördelaktigare att gå fram på ett nytt område är i så fall de på vars område man först gått fram berättigade till ersättning som man då får förhandla om. Beträffande den andra frågan om möjligheterna att gräva ner ledningarna har jag själv intresserat mig för den och diskuterat den åtskilliga gånger med Vattenfall. Man hävdar därifrån att man ännu inte har den tekniska lösningen för att kunna dra fram ledningar med så hög belastning som exempelvis 400 kilovolt under jord. Däremot försöker man finna sådana möjligheter. Jag hoppas också i likhet med herr Johansson i Skärstad att man skall finna den tekniska lösningen så småningom, men ännu är den tyvärr inte klar.
Herr talman! Jag är inte riktigt nöjd med det senaste svaret. För de 93 markägare som har relativt små skogsområden är detta en mycket angelägen fråga. För dem som släppt till mark och huggit ner värdefull skog är den avgörande frågan huruvida de skall tvingas att upplåta ännu en gata på sin skogsmark. Borde inte Vattenfall kunna välja att gå på mindre värdefull mark, exempelvis mossmark, vilket man inte tycks vara så angelägen om att göra numera? I Småland har vi mycket mossmark där det inte blir så stora skador om man drar fram ledningar.
Herr talman! Låt mig bara säga att det skall till väldigt starka skäl för att vi nu skall gå med på en ändring av ledningsdragningen.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat statsministern om regeringen avser att ta initiativ till sådant utredningsarbete om införande av kvinnlig tronföljd att ett första beslut om ändring av gällande successionsordning kan ske före 1976 års riksdagsval. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag avser att inom kort hemställa om regeringens bemyndigande att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda frågan om rätt till tronen också för kvinnor. Denna utredning skall givetvis som alla andra utredningar arbeta så snabbt som frågans beskaffenhet tillåter. Det är dock inte realistiskt att räkna med att resultatet av utredningsarbetet kan föreligga så snart att ett riksdagsbeslut skulle kunna fattas redan under våren 1976.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr justitieministern för svaret på den fråga som jag ställt till herr statsministern, som nu finns här i kammaren. Riksdagen beslutade den 22 oktober att begära utredning och förslag om kvinnlig tronföljd. Det är en klar beställning som riksdagen har gjort, och det är viktigt att riksdagens beslut respekteras. Såvitt jag kan förstå av svaret ämnar regeringen inte tillsätta den här utredningen så pass snabbt eller ge den sådana direktiv att den kan vara klar med sitt arbete före valet 1976, vilket skulle göra att riksdagen kunde ta ett första beslut rörande grundlagsändringen. Jag tycker detta är betecknande. Det rör sig i själva verket om förändring av en paragraf i successionsordningen, och förslag till lagtext, har också lagts fram i motioner från moderata samlingspartiets sida. Så förfärligt mycket att utreda finns det inte om man verkligen vill få ett resultat. Men det är kanske det, herr talman, man inte vill. Vid partikongressen sade statsministern enligt protokollet: ”Vid varje kongress stiger ombuden upp i talarstolen och plågar partiledningen i den här frågan. Jag känner mig pinad därför att jag upplever det inte som särskilt muntert att debattera den.” Citatet var hämtat ur tidskriften Fackföreningsrörelsen som angivit att det tagits ur snabbprotokollet från kongressen. Så upplever man tydligen monarkifrågan inom regeringen, och är det därför man inte vill vara med om att effektuera ett beslut från riksdagsmajoriteten sida? Varför vill man konstra, varför vill man försena och varför vill man förhala frågan? Jag kan inte finna något rimligt skäl för detta. Nu säger justitieministern att utredningen skall tillsättas, men att han utgår från att den inte kan komma med något förslag inom sådan tidrymd att riksdagen kan fatta beslut under våren. Han preciserar emellertid ingen tidpunkt för tillsättandet. Eftersom jag förutsätter att utredningen, bara den kommer till stånd, skall kunna presentera ett förslag ganska snabbt vill jag fråga herr justitieministern om han avser att tillsätta utredningen före eller efter jul.
Herr talman! Regeringen vill varken försena eller förhala den här frågan. Utredningen skall naturligtvis som alla andra utredningar slutföra sitt uppdrag utan onödig tidsutdräkt. Men den måste ha så mycket tid på sig att den får en möjlighet att överväga olika tänkbara lösningar och klara ut de lagtekniska svårigheter som kan uppkomma. Jag vill framhålla att den utredningsuppgift som det nu är fråga om inte är riktigt så enkel som herr Björck i Nässjö tycks tro. Det är lagtekniskt en ganska komplicerad uppgift att göra ingrepp i en författning som är så ålderdomlig och i så hög grad avspeglar ett förgånget samhälle som successionsordningen. Även om utredningen tillsattes redan i dag skulle den inte få mer än ungefär en månad till sitt förfogande för arbetet. Det förefaller att vara i kortaste laget. Herr Björck frågade om tidpunkten för tillsättandet. Att den ännu inte tillsatts har berott på att vi arbetar med direktiven, men det förefaller mig inte omöjligt att vi skall ha utredningen tillsatt före jul.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det sista beskedet. Om utredningen kommer till stånd före jul finns det naturligtvis bara anledning att vara glad över detta. Då tror jag också det finns möjligheter att göra någonting i frågan så att riksdagen kan fatta beslut före valet 1976. Kan riksdagen inte göra detta, herr talman, kommer vi i det läget att vi först någon gång i början av 1980-talet kommer att ha möjligheter att genomföra en ändring. Jag tycker, herr talman, att detta är en viktig principfråga. Därför finns det anledning att inte förhala frågan i onödan. Frågan är dessutom ingalunda ny, utan jag förutsätter väl att man i justitiedepartementet är väl förtrogen med de spörsmål som det här handlar om. Frågan måste ju rimligtvis inom detta departement ha varit förmål för översyn när man diskuterade och i justitiedepartementet utarbetade hela den stora propositionen som föregick den totala grundlagsrevision som genomfördes för några år sedan. Herr talman! Justitieministern säger att regeringen vill varken försena eller förhala denna fråga. Jag skall naturligtvis inte vara ofin och ifrågasätta detta utan jag vill gärna tro herr justitieministern på hans ord. Då förutsätter jag också att utredningen får sådana direktiv och en sådan personuppsättning att frågan icke onödigtvis förhalas i praktiken.
Herr talman! Eftersom herr Björck i Nässjö tycks ha svårt med beräkningen av tidsåtgången, skall jag gärna hjälpa till. Om vi tänker oss dagen för riksdagsbeslutet så sent som möjligt, dvs. den 31 maj, har vi sedan att gå ett steg tillbaka i tiden till dagen för utskottsbeslut. För att två bordläggningar skall medhinnas får vi gå en vecka tillbaka eller till den 24 maj. Utskottsbeslutet kan inte gärna fattas innan motionstiden har gått ut, och helst skall utskottet efter den tidpunkten ha någon vecka på sig för att ena sig om och avfatta sitt beslut. Från den 24 maj får vi gå tillbaka 15 plus 7 eller 22 dagar. En proposition kan alltså läggas senast i slutet av april. Att skriva och trycka en proposition får kanske ta fyra veckor. I så fall är vi omkring den 1 april. Skall vi ha någon remissbehandling — och det är kanske inte helt omotiverat när det gäller grundlagsändring — får vi ta ytterligare ett kliv bakåt, skall vi säga två månader, dvs. till början av februari. Utredningen skulle alltså ha julveckan och januari månad på sig för sitt arbete.
Herr talman! Jag tackar herr justitieministern för hjälpen med beräkningarna, som ju inte är helt obekanta för mig som ledamot av konstitutionsutskottet. Men om det nu är så förfärligt bråttom, varför har då regeringen inte gjort någonting under de sex veckor som har gått sedan riksdagen fattade beslutet i frågan? Sedan, herr talman, är det ändå på det sättet att sådana där beräkningar tar man till från regeringens sida när det passar. Jag skall inte i denna kammare nu räkna upp ärenden där regeringen minsann har varit snabb som bara den, när det har gällt att få fram saker som har legat regeringen varmare om hjärtat än monarkifrågan. I sådana fall finns det minsann inte sådana här besvärliga hinder utan då är justitiedepartementet minsann ett av våra mest informella departement.
Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig om den lokala och — beredskapsarbete regionala planeringen är så god att beredskapsarbeten för ungdom kan = för ungdom sättas i gång i avsedd tid. Sedan regeringen i oktober beslutat om en höjning av statbidraget till kommunala beredskapsarbeten som anordnas särskilt för ungdom, har länsarbetsnämnderna genomfört en ytterligare inventering av kommunala projekt, som kan ge arbete åt ca 3 500 ungdomar under en tid av sex månader. Huvuddelen av dessa arbeten beräknas kunna påbörjas omkring årsskiftet. Härtill kommer att mellan 5 000 och 6 000 ungdomar beräknas komma att under året få möjlighet till praktiktjänstgöring vid statliga verk och myndigheter.

Herr talman! Först ett tack till arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Regeringens åtgärder i syfte att häva ungdomsarbetslösheten är alltför väl kända för att jag skall behöva upprepa dem här. Vad jag med min fråga vill efterlysa är i stället den regionala planeringen för att så snabbt och effektivt som möjligt ta emot det förhöjda statsbidrag som har ställts i utsikt för beredskapsarbeten. Jag syftar då på de 20 milj.kr., som finns upptagna till de förstärkta insatser mot ungdomsarbetslösheten som regeringen har föreslagit. Jag har en känsla av att den regionala beredskapen ändå inte är vad den borde vara. SSU, som driver dessa frågor kring ungdomsarbetslösheten med stor energi, har satt i gång en landsomfattande syneförrättning, och de hittills tagna kontakterna med kommuner och landsting har inte lett fram till önskat resultat. Enligt oktoberräkningen hade vi hemma i Värmland 1 325 ungdomar registrerade som arbetslösa. Av dessa var 891 flickor och 434 pojkar. Det är möjligt att dessa siffror är något ljusare för november månad, sedan bl.a. landstinget upplåtit 26 praktikplatser och Karlstads kommun redovisat ett 40-tal. Men alltjämt torde mellan 1 200 och 1 300 ungdomar sakna arbete bara i mitt hemlän. Den här frågan blev huvudämnet vid den nyligen hållna arbetarmässan i Värmland, och motioner i ärendet har också tillställts vår kommande distriktskongress. 97 Jag hade tillfälle att i söndags se reprisen av Pejling från Malmö, där Olof Palme, som nu är närvarande här i kammaren, slog fast att arbetslösheten bland ungdomen just nu är det viktigaste problemet. Statsministern menade att vi nu måste se till att så få ungdomar som möjligt skall behöva debutera i arbetslivet med att gå arbetslösa. Jag frågar kort och gott: Borde det inte, med anledning av denna situation, i varenda kommun ute i landet finnas beredskapsnämnder så att man relativt snabbt kunde sätta ungdomen i arbete när det kommer en lågkonjunktur som den vi nu upplever?
Herr talman! Jag vill påpeka vad herr Olsson i Edane också nämnde, att den här åtgärden — beredskapsarbeten för ungdomar under 25 år med särskilda statsbidrag — bara är en av alla de åtgärder som måste sättas in för ungdomarna. Resultatet av en del av de föreslagna åtgärderna kan vi inte avläsa, eftersom riksdagen ännu inte har fattat beslut. Men vi kan avläsa resultatet av en del, och det är tillfredsställande. Dessutom vill jag passa på tillfället att tacka Socialdemokratiska ungdomsförbundet för den aktivitet förbundet har visat på detta område. Det är naturligtvis nödvändigt att man ser till att kommunerna håller hög beredskap. De kommunala myndigheterna har nämligen redan ansvaret för att sköta planeringen. I detta sammanhang har riksdagsmännen ett oerhört ansvar, herr Olsson, eftersom vi har riksdagsmän från alla regioner. Det är gott och väl att bevaka dessa intressen i riksdagen och jaga på mig — det är helt riktigt. Men lika viktigt är att ute i regionerna bevaka att den kommunala planeringen ligger långt framme, i all synnerhet som riksdagsmännen normalt också är kommunala förtroendemän. Jag tror att vi får hjälpas åt att jaga på ute i kommunerna för att beredskapen skall bli tillfredsställande. Vi har rapporter som tyder på att man i vissa kommuner är väl framme men att det i andra kommuner kunde vara mycket bättre. Men vi får som sagt hjälpas åt. Ungdomsförbundet gör ett gott arbete.
Herr talman! Jag är också övertygad om att ungdomsförbundet gör ett gott arbete och att vi bör hjälpas åt med detta problem. I mitt första inlägg hänvisade jag till Olof Palmes framträdande i Pejling. För att ytterligare en gång citera statsministern vill jag säga att han också slog fast att varje kommun bör ha en särskild beredskapsnämnd. Därför vill jag här fråga arbetsmarknadsministern om det inte kunde vara en god åtgärd att rent av lagstifta om att näringsliv, landsting och kommuner borde ha beredskapsplaner upprättade. Hur ser det ut ute i landet? Finns de särskilda beredskapsnämnder som statsministern ansåg borde finnas och som bl.a. SSU med kraft har efterlyst? Det var för fyra år sedan som SSU begärde att kommunerna skulle upprätta särskilda beredskapsplaner mot ungdomsarbetslösheten. Vi måste vara eniga om att den situation som uppkom 1971-1972, då vi stod ganska nakna i fråga om beredskap, inte får upprepas. Jag tror inte heller att den situationen behöver upprepas om alla ansvariga tar itu med ungdomens problem på arbetsmarknaden och verkligen tar krafttag. Därför vill jag rikta en följdfråga till statsrådet: Finns det jordmån för en lagstiftning på detta område, och kan det förväntas initiativ i den riktningen?
Herr talman! Som jag sade i mitt första inlägg har kommunerna i dag ett ansvar för den här planeringen, och genom länsarbetsnämnderna och de regionala arbetsförmedlingskontoren ser man till att man har beredskapsplaner mot arbetslöshet redan nu. Men de speciella inriktningarna mot ungdomarna skall vi se till att man får, och det underlättas därav att kommunerna erhåller högre startbidrag för beredskapsarbete som sker för ungdomar. Men så vill jag göra ett påpekande till. Och den här gången, herr Olsson i Edane, står vi inte nakna inför den situation som kommer. Vi har presenterat en hel rad åtgärder där kommunerna måste vara med men där också staten går in. Vi lägger stor vikt vid arbetet ute på arbetsförmedlingarna, som också nu rustas upp, särskilt med tanke på eventuell höjning av ungdomsarbetslösheten, vilken ännu så länge ligger väl till i jämförelse med förhållandena vid den här tiden förra året. Men framöver kan vi få bekymmer, och det är därför vi har hela den här beredskapen.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har i en interpellation hemställt att jag lämnar en redogörelse för och gör en bedömning av FN-arbetet kring en ny ekonomisk världsordning och Sveriges ställningstagande i detta, särskilt mot bakgrund av den sjunde extra generalförsamlingen. Vidare önskar han att jag meddelar regeringens syn på de förändringar på kort resp. längre sikt som bör aktualiseras i svensk politik och utvecklar synpunkter på hur kraven på politiskt ansvarstagande och aktiv opinionsbildning bör mötas. Det internationella arbetet att förbättra u-ländernas ekonomiska och sociala utveckling har pågått avsevärd tid men fått ökad politisk styrka under senare år. FN har varit det centrala organet för politisk opinionsbildning och har bildat ram för de förhandlingar som gällt ekonomiska förbindelser mellan rika och fattiga länder. En viktig utgångspunkt för dessa är FN:s utvecklingsstrategi för 1970-talet som har angivit mål för u-ländernas utveckling och i-ländernas bidrag till denna. Vid årtiondets mitt tvingas man konstatera att resultaten är nedslående. Sjunkande råvarupriser under 1974 och 1975 och det höga oljepriset har medfört starka påfrestningar för u-ländernas finansiella situation. Den kraftiga konjunkturnedgången i västvärldens ekonomier i förening med stark inflation har gjort läget än mer allvarligt. I de fattigaste länderna, där en miljard människor bor, har per capita-inkomsterna sjunkit de senaste två åren. Livet för dessa människor präglas av hunger, sjukdom, orättvisor och hopplöshet. Också de något mera välbärgade u-länderna har sett sin utveckling stagnera. De politiska och ekonomiska omvälvningar som inträffade under 1973 ledde till att FN:s generalförsamling inkallades till ett sjätte extra möte i april 1974. Detta präglades av de oljeproducerande staternas nyvunna maktställning och u-ländernas inbördes solidaritet och sammanhållning. De betonade kraven på ekonomiskt oberoende och kontroll över den egna utvecklingen. Riktlinjer drogs här upp för en ”Ny internationell ekonomisk ordning”, som sammanfattades i en Deklaration och ett Handlingsprogram. Flertalet industriländer hade reservationer mot viktiga delar i dessa båda dokument, och Förenta staterna tog uttryckligt avstånd från tanken på en ny ekonomisk världsordning. Västliga industristater kritiserade ”majoritetens tyranni” och ”u-ländernas konfrontationspolitik”. Den sjunde extra generalförsamlingen i september 1975 ägde rum i en mera samarbetsvillig atmosfär. Man nådde inga lösningar på konkreta problem men enades ändå om riktlinjer för fortsatta förhandlingar. Förenta staternas och EG:s önskan att genom en aktiv insats nå positiva resultat och undvika konfrontation spelade en stor roll för utgången. Inte mindre viktigt var att u-länderna hade intresse av att gå in i ett praktiskt förhandlingsskede. Det var heller inte oväseniligt att vissa små industristater, däribland Sverige, klart visade vilja att gå u-länderna till mötes och kunde bistå parterna att finna kompromisser. Vad är då den sakliga innebörden av u-ländernas viktigaste krav, och hur ställer sig Sverige till dessa? Som interpellanten framhåller är det fråga om en mångfald åtgärder på bl.a. det handelspolitiska, finanspolitiska och biståndspolitiska området. Sverige har framlagt sin syn på dessa problem i ett antal inlägg i FN. I grunden ligger synen på de fattiga ländernas frigörelseprocess. I denna politiska fråga yttrade jag i FN:s generalförsamling för några veckor sedan i stort följande: Politisk självständighet blir ihålig, nästan illusorisk för varje ny stat om denna inte också får möjlighet att påverka och styra den ekonomiska och sociala utvecklingen. U-länderna är i sin fulla rätt när de med ökad kraft och i full solidaritet begär förändringar i den internationella ekonomin och avsevärt utvidgat bistånd från den rika världen. Utvecklingen i de fattiga nationerna måste väsentligen vara deras egen uppgift. Den internationella ordningen kan inte ensam lastas för brist på framsteg i den inre utvecklingen. I själva verket förblir reformer i den internationella ordningen meningslösa och ofta omöjliga att uppnå utan motsvarande reformer på det nationella planet. Samtidigt måste dock de rika länderna acceptera en reform av ett ekonomiskt system som illa har tjänat de fattiga länderna. Jag framhöll i FN att den svenska regeringen hade utlovat sitt stöd för en ny ekonomisk världsordning och jag upprepade detta löfte.

Dessa huvudpunkter i den svenska inställningen, som jag framförde i FN, stämmer väl med flera av u-ländernas viktigaste önskemål. Dessa stater ställer emellertid också andra krav. En del av dessa kan Sverige inte stödja. Det är dock viktigt att framhålla att det här väsentligen gäller en skillnad i synen på metoder. Vissa u-landsförslag har vi bedömt som praktiskt och politiskt ogenomförbara eller som ekonomiskt betänkliga sett ur en global synvinkel. Men det väsentliga är att vi ansluter oss till de allmänna målen. Låt mig här beröra tre huvudfrågor — internationell handel, bistånd och industriellt samarbete. Diskussionen om internationell handel hat i mycket kretsat kring råvaruproblemen. Det är ett gemensamt intresse hos uoch i-länder att råvarupriserna stabiliseras på en nivå som är lönsam för producenterna och skälig för konsumenterna. Genom internationella överenskommelser bör detta mål kunna nås, men vi tvingas konstatera att de råvaruavtal och arrangemang, som hittills har ingåtts, ofta inneburit missräkningar. Vi måste nu inrikta oss på att förbättra innehållet i dessa överenskommelser, så att deras effektivitet blir större, samtidigt som vi arbetar på bredare lösningar som täcker flera råvaror. Vidare råder relativt stor enighet om att söka finna former för att kompensera u-länderna för bortfall i inkomsterna från råvaruexporten som ofta förrycker deras utvecklingsplanering. Ett konkret svenskt förslag om att täcka sådana inkomstbortfall genom ett system för supplementär finansiering har framlagts i FN. Det föreligger således behov av att stabilisera både råvarupriser och råvaruinkomster. När det gäller u-landskrav på ett fast samband, s.k. indexering, mellan priserna på u-ländernas exportvaror och importvaror går uppfattningarna starkt isär. Sverige har i likhet med andra i-länder inte kunnat stödja ett sådant förslag. Detta förutsätter så stora ingrepp i den internationella handeln ock i de nationella ekonomierna att det i dagens läge inte är realistiskt. Det skulle sannolikt få en inflationsdrivande effekt. Kort sagt menar vi att metoden skapar fler problem än den löser. Andra vägar finns, bl.a. att bistå u-länderna att själva bearbeta sina råvaror och exportera dem i förädlat skick och att rationalisera råvaruproduktionen för att göra produkterna mera konkurrenskraftiga. U-länderna kräver bättre tillträde till i-ländernas marknader för sina exportprodukter. De pågående multilaterala handelsförhandlingarna i GATT behandlar detta ämne. Här prövas i-ländernas vilja att främja den ekonomiska utvecklingen i uländerna. Sverige verkar traditionellt för fri handel i det internationella varuutbytet. Samtidigt understryker vi behovet av att särskilda förmåner ges till u-länderna. Det är viktigt, också för oss, att de större industriländerna medverkar i dessa strävanden. Ett enskilt land — i synnerhet med en så liten marknad som vår — skulle ha svårt att bära det importtryck som uppstår vid ensidig liberalisering. Genom allmänna tullsänkningar och särskilda tullförmåner för u-länderna, s.k. preferenser, är i runt tal 85 A av den totala importen från dessa länder i dag tullfri i Sverige. Då har jag bortsett från kaffe, där vi har en obetydlig tull som inte kan anses utgör något hinder för importen. Några få procentenheter av den tullfria importen drabbas dock av våra importavgifter på jordbruksområdet. I dag har vi i stort sett endast tullhinder kvar på textiloch konfektionsområdet. Trots detta är det importen av textiloch konfektionsvaror som har ökat mest från u-länderna. Den snabba utvecklingen har gjort Sverige till den största per capita-importören bland industriländerna av sådana varor. Den har också tvingat oss att av beredskapsskäl och för att uppnå en lugnare utvecklingstakt komma överens med ett fåtal länder om en mera balanserad importutveckling. Vi har därtill sett oss nödsakade att införa ett särskilt importskydd för skoindustrin. I sammanhanget vill jag betona att de åtgärder som vi beslutat till skydd för skoindustrin inte negativt påverkar u-ländernas konkurrensläge i förhållande till andra exportörer till den svenska marknaden. Jag kan nämna att den sjunde extra generalförsamlingen uttalade förståelse för behovet att av beredskapsskäl skydda viss icke-konkurrenskraftig industri. Att göra en sammanfattande bedömning av utsikterna till framsteg på handelsområdet är utomordentligt svårt. Ett politiskt tryck ligger på i-länderna att fullfölja den positiva attityden i FN med konkreta åtaganden i kommande förhandlingar. De rika oljeländernas hållning blir av stor betydelse; finansiellt stöd från dem till en fond för råvarulager skulle stärka producenternas ställning. Råvaruproducenternas inbördes samarbete är ett dynamiskt inslag. Ett vidgat handelsutbyte mellan u-länderna kan bli av stor betydelse. Den ekonomiska utvecklingen i de västliga industriländerna, som tar emot tre fjärdedelar av u-landsexporten, torde dock i dagens läge vara avgörande för om u-länderna skall få något avsevärt ökat flöde av resurser genom sin utrikeshandel. På biståndssidan är den internationella bilden ganska mörk. Det samlade offentliga biståndet från den västliga industrivärlden uppgick till ca 50 miljarder kr. år 1974. Räknat som andel av dessa länders samlade produktion innebär detta att biståndet minskade från drygt 0,5 96 år 1963 till 0,33 96 år 1974. Om de västliga industristaterna skulle lämna ett offentligt bistånd som motsvarar 0,7 26 av bruttonationalprodukten, skulle biståndsflödet från dessa länder år 1975 komma i närheten av 150 miljarder kr. U-länderna skulle då nästan helt kompenseras för de kortsiktiga effekterna av den ekonomiska krisen. Det är dock orealistiskt att hysa förhoppningar om en biståndsvolym av denna omfattning, eftersom flera i-länder har minskat sina utfästelser om bistånd eller utlovat endast oförändrad volym. Sverige har sedan flera år tillbaka ökat biståndsanslagen snabbare än något annat jämförbart land. Som första i-land har Sverige 1974 nått FN:s biståndsmål på 0,7 96 av BNP. Vi driver också på det internationella planet tesen att det officiella biståndets kvalitet bör höjas, krediter befrias från bindning till inköp i givarländerna och utvecklingsbistånd i största möjliga utsträckning utgå som gåva. Sverige har beslutat ge allt sitt bistånd till de minst utvecklade länderna som gåva. En central fråga i dagens läge är u-ländernas kolossala skuldbörda. Sverige anser att en samlad, internationellt överenskommen reglering bör sökas för att begränsa och lätta de fattigaste och hårdast drabbade u-ländernas skyldighet att återbetala statliga utvecklingskrediter. I-ländernas hållning till generella lösningar är allmänt negativ. Vi kan dock notera som ett framsteg att bl.a. på svenskt initiativ en konferens om skuldproblemen torde komma till stånd. U-länderna begär att deras andel av världens totala industriproduktion skall öka från ca 7 96 f. n. till minst 25 96 år 2000. De hävdar att i-länderna bör till u-länderna överföra industrier i fråga om vilka u-länderna är mera konkurrenskraftiga. För att underlätta detta bör i-länderna anta program för anpassning av sin industristruktur. Också ett land som Sverige har uppenbart svårigheter att i alla delar godta de metoder som u-länderna här anvisar. Vi kan inte göra generella åtaganden att verka för utflyttning av vår industri till u-länderna. Däremot kan vi genom en aktiv arbetsmarknadsoch näringspolitik medverka till en omstrukturering av svensk industri som bidrar till att bemästra svårigheter vid ökat marknadstillträde av u-landsvaror. Ett exempel är de stödprogram som vi har för ett antal industribranscher. De har till uppgift att medverka i en planmässig modernisering och om misk världsordning strukturering inför bl.a. ett ökat importtryck. Sverige kommer att engagera sig aktivt i de multilaterala konsultationer som skall föras om överföring av industriell och teknisk kapacitet från itill u-länder. Ett vidgat bilateralt industriellt samarbete av den typ som Sverige under de senaste åren har inlett med flera u-länder bör också kunna stimulera utveckling av inhemsk industri och teknik i dessa stater. Här är det inte fråga om bistånd utan om kommersiellt utbyte av varor och tjänster, där svenskt kunnande kan komma u-länderna till godo genom att det till väsentlig grad är inriktat på att främja deras industrialisering. Jag har här berört några centrala problem inom det internationella förhandlingsarbetet om en ny ekonomisk världsordning. Det finns många andra. Livsmedelshjälp och u-landsjordbruk är områden där Sverige har spelat en viss roll vid internationella överläggningar. Vi har fått gehör för ett internationellt katastroflager. Vi har också kraftigt vänt oss mot att livsmedelshjälp utnyttjas i politiska syften. Valutaproblemen, frågor om multinationella företag och överföring av teknik, demokratisering och effektivisering av FN:s institutioner är andra ämnen som ingår i en ny ekonomisk världsordning. Bland kommande internationella möten om detta kan jag nämna Pariskonferensen om internationellt ekonomiskt samarbete, Världsbankens och Valutafondens möte i januari nästa år och den fjärde sessionen med FN:s konferens för handel och utveckling, UNCTAD, i Nairobi våren 1976. FN måste också självt fortsatt spela en viktig roll i detta sammanhang. Vilka är då utsikterna till framsteg i dessa internationella förhandlingar? Finns det här hos oss och i andra rika länder en vilja och beredskap till de förändringar som internationell solidaritet kräver? Jag tror att en realistisk bedömning leder till slutsatsen att detta är en utveckling på lång sikt. U-länderna kan inte räkna med några snabba resultat. De är medvetna om detta men vad de begär är att redan nu praktiskt betydelsefulla steg tas i rätt riktning. Dessa måste motverka tendensen att klyftan mellan rika och fattiga länder ökas. De måste också ge u-länderna en bättre andel av välståndsutvecklingen i världen. Det är vår plikt att arbeta för att de politiska åtaganden som gjorts vid de senaste årens FN-möten följs upp och att i-länderna i kommande förhandlingar visar kompromissvilja och beredskap att i konkreta frågor gå u-länderna till mötes. Jag vill också peka på det klara samband som föreligger mellan strävandena efter en ny ekonomisk ordning och nedrustning. De mänskliga, materiella och teknologiska satsningarna på upprustning utgör en oerhörd reserv av tillgångar för utvecklingsändamål. Om vi lyckas med att stoppa kapprustningen och inleda nedrustning, skulle denna reserv kunna utnyttjas för framsteg på vägen mot ekonomisk och social rättvisa. Utsikterna för de mera grundläggande förändringar som behövs på längre sikt hör också samman med frågan i vilken grad de rika länderna över huvud är beredda att ge upp sina privilegier. Vi får då inte blunda för att de ökande klyftorna mellan nationer kan leda till skärpta konflikter och kansket.o.m. till väpnat våld. Redan i sitt eget upplysta självintresse borde de rika staterna därför tänka om. Vi har i Sverige utgått ifrån att insatser till förmån för de fattiga länderna kräver ett brett folkligt engagemang. Här i landet finns också ett sådant opinionsstöd. Folkrörelsernas aktiva informationsarbete spelar en central roll härför. Det har starkt bidragit till dagens uppslutning kring vår utvecklingspolitik. Kyrkornas insatser har också haft stort värde. De statliga bidragen till de enskilda organisationernas program för u-landsinformation har kontinuerligt ökat. Ett allmänt stöd i opinionen blir dock svårt att vinna, om vi inte samtidigt för en politik som minskar inkomstoch förmögenhetsskillnaderna i vårt eget land. Utjämning och solidaritet måste praktiseras både hemma och ute. De bördor som vi tar på oss måste fördelas rättvist. För att nämna ett exempel så skall inte någon grupp ensam behöva drabbas, om import av u-landsvaror konkurrerar ut svenska företag. Detta är ett gemensamt ansvar. För att kunna föra en progressiv u-landspolitik måste vi då ha en beredskap i form av en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik, en hög grad av social trygghet och en politik inriktad på gemenskap mellan människorna. Först därigenom får våra internationella deklarationer full trovärdighet. Det är också nödvändigt att överväga hur vi i ett längre perspektiv skall hushålla med knappa resurser och forma ett samhälle där en god del av de samlade resurserna styrs över till de fattiga länderna och där samarbetet med dessa kraftigt utvecklas. Det räcker inte att vi knappar in på vår konsumtion om vi inte samtidigt skapar möjligheter att effektivt föra över detta sparande till produktiva investeringar eller ökad konsumtion i u-länderna. Vårt medvetande om förhållandena i världen måste påverka vår syn på begreppet levnadsstandard och vår förbrukning av materiella resurser. Inte minst i den unga generationen finns ett växande intresse för att söka en bättre levnadsstandard främst i gemensamma sociala behov och i krav på en mänskligare miljö och en högre livskvalitet. Det är ett viktigt uttryck också för en internationell solidaritet.

Herr talman! Jag ber att till statsministern få rikta ett varmt tack för hans utförliga svar på min interpellation om en ny ekonomisk världsordning. Det kan kanske synas förmätet att ta upp en fråga av denna storleksordning, men jag gör det i den förvissningen att den angår oss alla här i riksdagen, den angår mina väljare hemma i Bohuslän likaväl som alla andra medborgare i vårt land. Naturligtvis angår den här frågan inte minst dem som saken främst gäller, nämligen u-ländernas folk. Vår värld är trots allt en helhet.

Bara genom att blunda kan vi tro att fred råder och att frihet finns Bara genom att inte blunda kan vi se till att fred kommer att råda och att frihet kommer att finnas. Orden står som bekant Bernt Rosengren för. Låt mig citera en annan känd sentens: Den Gud vill förgöra den slår han med blindhet. Ett av mina motiv bakom interpellationen var naturligtvis att åstadkomma ett nedslag av den här diskussionen hemma hos oss och i vår riksdag, Vi är många som med intresse, för att inte säga med spänning, har följt vad regeringen och inte minst statsministern har sagt inför internationella fora. Jag vill gärna inledningsvis uttala min glädje över den attityd som Sverige visat vid dessa tillfällen. Det bestyrker vad statsministern säger i sitt interpellationssvar, nämligen att Sverige ansluter sig till de allmänna mål som u-länderna själva satt upp, bl.a. vid sin konferens i Algeriet, då Sverige deltog som observatör. Om metoderna kan det ibland råda delade meningar, men uppfattningen om målet delar vi med u-länderna. Det är skönt att det har blivit sagt. Kyrkorna har just genomfört sitt tredje ekumeniska u-vecka. Det har väckt betydande politisk uppmärksamhet, inte minst utanför kyrkorna, att man där förespråkat ganska långtgående förändringar till u-ländernas fördel. Även om u-veckans manifest är oklart i sina enskildheter finns inte där någon tvekan om målet. I grunden ansluter manifestet sig till vad u-länderna själva framfört i den s.k. 77-gruppen. Vad det nu gäller på det hållet är att konkretisera manifestets allmänna krav. Vi arbetar med det inom broderskapsrörelsen och vi har också inbjudit samtliga samfundsledare till en överläggning om den saken den 12 januari nästa år. Jag hoppas att vi då tillsammans kan få fram ett handlingsmönster. Jag tror att vi är många som känner ett behov av den här konkretionen. Världen har, sade Dom Helder Camara, tillräckligt med manifest och uttalanden. Ändå hoppas vi att proklamationerna driver oss framåt, öppnar våra och andras ögon. Som jag framhållit i min interpellation är det bara den ekonomiska och sociala analysen av verkligheten som kan ge oss de kunskaper som behövs för att i grunden förändra attityder som vi har. Det kan vara skönt att blunda, och skygglappar har det alltid funnits gott om. Behovet av att gå udenom finns där alltid. Men bara genom att inte blunda kan vi se verkligheten och gripa oss an den. Det är något nytt och viktigt som har hänt i Förenta nationerna. Den sjätte och sjunde extra generalförsamlingen kom att behandla ekonomiska och sociala frågor. Tidigare har dessa extrasessioner behandlat krisfrågor rörande någon bestämd plats eller något besämt land: Palestina, Tunisien, Kongo och Namibia. Förtjänsten av att detta övergripande perspektiv nu har tagits upp ligger hos u-länderna själva. Det är de som krävt dessa extra sessioner. Men det är också de som har formulerat kraven, och diskussionerna har sedan förts på deras villkor. Jag noterar med tillfredsställelse att Sverige i motsats till en del andra industrinationer — ingen nämnd och ingen glömd — redan från början ställde sig positivt till u-ländernas krav. Vi för den här debatten just när västvärlden upplever sin värsta kris sedan 1930-talet, med mycket stor arbetslöshet. Man frågar sig i denna situation om det över huvud taget är möjligt att organisera en vettig mänsklig tillvaro i ett vidare världsperspektiv när länder med hög utvecklingsgrad misslyckas på det här sättet. Men det är ändå viktigt att märka skillnaden mot u-länderna. Det finns ett skyddsnät av sociala åtgärder, som hindrar att folk svälter. De har ändå mat och husrum för dagen. Vad man är rädd för är att, som alltid i svåra tider, den svagaste parten får sitta emellan. U-landsbiståndet från västländerna sjunker också för närvarande. Det förtjänar väl att påpekas att u-länderna alltid har levt i en kris som är värre än den som Västeuropa nu upplever. Det finns en fara i allt detta, nämligen att industriländerna ägnar sig åt något slags livbåtsetik, dvs. att man lämnar det sjunkande skeppet för att rädda sig själv och låta andra gå under. Låt Indien sjunka ner i havsens djup! — vad rör det oss? Jag har talat om u-ländernas krav och deras betydelse i kampen för en ny ekonomisk världsordning. Vi skall göra alldeles klart för oss, att det är de fattiga folkens egen kraft som måste vara avgörande för deras egen utveckling. De måste själva resa sig, ställa sina krav och ta den politiska striden där den behövs. Låt mig dra en inhemsk parallell. Det blev ju arbetarklassen själv som måste forma sina egna organisationer, driva sina egna krav och sätta axlarna till för att förvandla det gamla Fattigsverige till en välfärdsstat. Jag fick nyss i min hand årsboken från Arbetarrörelsens arkiv om kvinnornas frigörelse ”Kvinnor i arbetarrörelsen”. När man läser deras vittnesbörd om hur dessa kvinnornas barndom såg ut för något över 50 år sedan tror man inte att det är sant, om man inte själv levt nära denna verklighet. Det har alltså hänt någonting under ett par generationer. Arbetarrörelsens otaliga kvinnor och män tog saken i sina egna händer, kände sin egen självtillit — något som det nu talas så mycket om i samband med u-länderna — och de hade sin egen myndighet. Jag tycker att detta misk världsordning ger oss hopp också när det gäller u-ländernas folk. Makten att förändra finns där människorna är, om bara apatin kan släppa sitt struptag om dessa människor. Ty i grunden är det ju fråga om en klasskamp i global skala. Vad kan vi då göra som ett av världens rikaste länder? Jo, vi kan bistå, hjälpa till, stötta upp i förhandlingarna. Oljekrisen, eller rättare sagt energikrisen, gav hopp åt u-ländernas folk. På kort tid fyrdubblades priset på oljan av länder, vars råvaror helt, eller så gott som helt hade behärskats av multinationella företag med huvudkontor i New York och London. Även om detta för många u-länder fick en ekonomiskt negativ verkan, tände det — det har vi ju märkt — ett hopp om att man också på andra råvaruområden kan göra om proceduren. Och det får ju, herr talman, anses som anmärkningsvärt att u-landsgruppen ändå trots allt har hållit ihop — den rymmer ju inom sig de mest olikartade nationer: några få rika, som nästan flyter på olja, och många fattiga, som bara har sol och torra jordar. Men man har sett en chans i sammanhållningen mot den gemensamma motparten, industrivärlden, där en gammal ekonomisk ordning råder och regerar. Ty det är en enormt orättvis värld som denna ohämmade marknadshushållning egentligen har skapat. Den gamla världsordningen — och den råder fortfarande — har misslyckats med att åstadkomma en minimitrygghet på många håll. 30 år efter det att FN:s stadga undertecknades har världen fler människor som är hungriga, sjuka, hemlösa och analfabeter än vid dess start, påpekade den s.k. Cocoyoc-deklarationen i oktober 1974. Det är alltså en marknadsekonomi som har kastat fler människor i dödens dal än någonsin pest och kolera. Samma deklaration påpekade att det inte i första hand är brist på naturtillgångar som är orsaken; det avgörande problemet är en snedvriden ekonomisk och social fördelning samt ett felaktigt utnyttjande av tillgängliga resurser. Det är den världsordningen vi lever med, och det vore väl om vi snart kunde få kasta den ner i gruset och att det i stället skulle komma en ny jord, där rättfärdigheten bor, som det står i Uppenbarelseboken. Det är många som väntar på jubelåret, då rättvisa skall råda!

Vår u-landspolitik har, som statsministern framhållit, mest kommit att koncentrera sig på biståndsverksamhet. Jag tycker inte att detta skall beklagas, men insikten om att det ändå gäller relationer i vidare mening växer sig allt starkare. Statsministern har i sitt svar nämnt den omställning som kan bli nödvändig i vårt näringsliv. Det är då viktigt att denna omställning inte får bäras ensidigt av några utsatta grupper i vårt samhälle. U-länderna måste få möjlighet att exportera färdigvaror och halvfabrikat av strategisk betydelse i större utsträckning än f. n., och det är därför viktigt att vi i Sverige fortsätter på den inslagna vägen att ge lättnader för sådan import. Men jag håller med statsministern om att en ensidig liberalisering av svensk handelspolitik kan bli svårhanterlig på grund av att vi utgör en relativt liten del av den internationella ekonomin. Här skulle man ju önska att vi kunde gå in med bilaterala tullpreferenser och handelsöverenskommelser. En analys av den preferensbehandlade importen som kommerskollegium har gjort visar att det endast är nio länder som tillsammans svarar för 86 96 av den preferensbehandlade varuimporten. Däribland svarar Brasilien och Hongkong för 40 96. — Det var kanske inte precis de länder som vi i första hand ville bistå! Man önskar att vi kunde pröva den målsättning som råder för biståndet i övrigt, nämligen att handeln skall verka för ekonomisk utveckling och social rättvisa. Det vore bra om den frågan kunde utredas vidare. I fråga om biståndet i övrigt vill jag bara ta upp ett par punkter. I olika sammanhang har man pläderat för en internationell skatt. Jag tror att vi borde pröva den frågan ytterligare. Det kan ju knappast vara rimligt att nästan allt vad FN-familjen företar sig skall vara beroende av frivilliga gåvor, där teckningslistorna bokstavligen går runt bland medlemsstaterna. En rekommendation om uttaxering efter t.ex. bruttonationalprodukten borde ha sådan tyngd att medlemsstaterna fann sig i den. Det förtjänar i det här sammanhanget att påpekas att vårt nuvarande bistånd betyder ca 1 000 kr. per familj i Sverige. Det innebär en frivillig beskattning och självfallet också en konsumtionsbegränsning och en transferering av inkomster. Denna beskattning ökas ytterligare av frivilliga gåvor till missionen och andra hjälporgan. Den andra sak jag vill säga i samband med biståndet är att vi snarast bör upphöra med det bundna biståndet. Utredningar visar att det knappast har haft sådan effekt på sysselsättningen som tillskyndarna trodde när det infördes. Jag hoppas att biståndsutredningen kommer fram till att vi kan slopa det. Vi behöver utveckla handeln med u-länderna, och jag noterar med tillfredsställelse att den har ökat under senare år. Det beror inte i första hand på det bundna biståndet, utan på den goodwill som vi har i dessa länder, t.ex. Tanzania, och de handelsavtal som slutits med några länder och som statsministern talade om i sitt svar. Det finns anledning att understryka att den satsning vi kunnat göra inom biståndspolitikens ram inte varit möjlig utan den jämlikhetspolitik som vi har fört här hemma. Så måste ske även i fortsättningen. Vi kan säkerligen inte få stöd för fortsatta insatser utomlands, om vi inte klarar t.ex. åldringsvården i framtiden. En stor arbetslöshet inom ett land måste ju försämra möjligheterna till internationella insatser och skapa psykologiska svårigheter att genomföra dem. Jag skulle tro att vår starka opi nion i Sverige för u-landspolitiken har sin grund i den jämlikhetsoch välfärdspolitik som vi i övrigt fört. Däremot tror jag inte att denna välvilliga opinion har så mycket att göra med höjden av den privata konsumtionen. Ökningstakten kan säkerligen minskas eller t.o.m. stanna upp, om människor upplever att man därigenom skapar rättvisa. Men då krävs det också att många ansvariga sluter upp bakom kraven och bygger under den opinion som behövs. Här inställer sig frågan om vi obevekligt är i händerna på marknadsekonomin. Naturligtvis inte. Fackföreningsrörelsen har länge valt att ta ut en del av löneutrymmet i andra värden än ökad lön. Det senaste exemplet är miljöförbättringarna. Och vad är kravet på en förkortad arbetsdag för småbarnsfamiljer om inte en önskan att ta ut produktionsökningen i andra värden än ökad inkomst, här nämligen i form av längre tid för familjen att vara tillsammans och större möjligheter till fritidsverksamhet och föreningsaktiviteter? Och hur har det varit med den yttre miljön? Reningsverken har kostat oss miljarder. Men vi valde genom politiska beslut renare vatten före lägre skatt. Om världens nationer ville lösgöra några procent av sin teknologi inom militärväsendet, som statsministern antyder i sitt svar, är det naturligtvis helt möjligt att fatta ett politiskt beslut om det. Vad jag med detta vill hävda är att vi inte är prisgivna åt blinda marknadskrafter, om vi bara använder oss av de verktyg vi har. Herr talman! Jag tror att Sverige även i fortsättningen kan spela en utomordentligt stor och betydelsefull roll i den internationella utvecklingen. Alla vittnar om den goodwill vi har utomlands. Låt oss förvalta denna goodwill till att samla andra krafter omkring oss och bilda en front av goda och kunniga krafter mot fattigdomen, analfabetismen och apatin. Den svenska regeringens insatser i inledningen av diskussionerna kring en ny ekonomisk världsordning har varit betydelsefulla och uppmärksammade. Jag tackar statsministern än en gång för den utförliga genomgång som lämnats här. Vi måste nu fortsätta på den inslagna vägen. Ett sätt vore att bilda en interdepartemental arbetsgrupp där främst representanter för UD, handelsdepartementet, jordbruksdepartementet och utbildningsdepartementet deltar. Deras uppgift skulle då vara att samordna vår egen ulandspolitik, se till att delarna inte strider mot varandra, och — framför allt — förbereda Sveriges fortsatta framträdande utomlands. Sverige borde dessutom även i fortsättningen och i större utsträckning söka stöd bland de nordiska länderna och t.ex. Nederländerna samt andra som kan tänkas dela våra uppfattningar. Så skulle jordmånen för en ny ekonomisk världsordning kunna förberedas ytterligare. Det är en lång process där det mera är fråga om ett segt arbete än tvära kast. Det är framför allt fråga om tålmodighet. När statsrådet Carl Lidbom talade inför FN:s generalförsamlings sjunde extra möte framhöll han som bekant följande nedslående fakta: —- Enligt FAO svälter fler i dag än någonsin. —- Enligt WHO har aldrig så många människor saknat dricksvatten som —- Enligt UNESCO har det aldrig funnits så många vuxna analfabeter som i dag. —- Enligt ILO har det aldrig funnits så många arbetslösa och undersysselsatta som i dag. Bara om vi inte blundar för dessa fakta och inbillar oss att de inte existerar kan vi arbeta vidare. Vetskapen om dessa ting skall få oss att handla. Och handlingen, menar jag, är bästa propagandan för åtgärder som främjar en ny ekonomisk världsordning och skapar den opinion som behövs för de åtgärder som krävs av oss. Det är, herr talman, min fasta övertygelse.

Herr talman! Sverige träder vid internationella konferenser upp som förespråkare för u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning. Detta har skett med en frejdighet som kanske förvånat en och annan som på hemmaplan har möjlighet att följa den politiska debatten. Både omvärld och hemmaopinion behöver nu få veta vilket konkret allvar det finns i talet om en ny ekonomisk världsordning. Bakgrunden till kravet på en internationell ekonomisk ordning kan tecknas i ett par satser. Enligt Världsbankens beräkningar lever bortåt 1 miljard människor på svältgränsen. Den ekonomiska tillväxten i den fattiga världen sjunker. De rika ländernas bistånd till de fattiga länderna visar en tendens att minska fram till 1980. Av central betydelse i herr Svenssons i Kungälv interpellation är det avsnitt som har rubriken Konsekvenser inom svensk politik. Jag noterar med en viss besvikelse att statsministern uppehöll sig mycket litet vid denna frågeställning. Mot slutet av svaret sägs helt kort att ”är det nödvändigt att överväga hur vi i ett längre perspektiv skall hushålla med knappa resurser och forma ett samhälle där en god del av de samlade resurserna styrs över till de fattiga länderna —---". De problem som denna målsättning rymmer är svåra, och ingen kan i dag säga sig sitta inne med någon lösning. Men nog trodde jag att vi i dag skulle få ta del av åtminstone något resultat av sådana överväganden som statsministern här syftar på. Det är ju nämligen detta som är själva kärnfrågan. När man som representant för ett rikt land pläderar för en ny ekonomisk världsordning, innebär detta definitionsmässigt att man förklarar sig vara beredd att styra över en allt större del av de samlade resurserna till de fattiga länderna. Frågan är då i vilken takt detta skall ske och hur detta påverkar våra möjligheter att här hemma forma ett samhälle som fortfarande skall er misk världsordning bjuda en god livsmiljö för människorna. Men förändringar kan bara ske på lång sikt, säger statsministern. Det är nog dess värre riktigt. Det långa perspektivet har i det här sammanhanget blivit något av en trygghetsfaktor för politikerna i de rika länderna. Men med ett tillräckligt långt perspektiv och utan krav på preciseringar blir deklarationer om solidaritet och ansvar inte mycket mer än uttryck för en allmän sympati och välvilja som praktiskt taget inte förpliktar till någonting. De överväganden som statsministern syftar på och som rör våra möjligheter att styra över en större del av våra resurser till u-länderna måste göras nu. Varje förändring av någon betydelse i den ekonomiska världsordningen kommer att få konsekvenser också för vårt land. Då är frågan: I vilka avseenden kommer det att krävas en anpassning av oss? Skall en anpassning till en ny ekonomisk världsordning vara ett övergripande mål för den ekonomiska politiken i Sverige? I så fall kommer detta att innebära förändrade förhållanden och villkor för näringsliv, arbetsmarknad och konsumenter. Ingen tror väl att vi bara kan fortsätta som tidigare. En framtid i solidaritet med de fattiga länderna kommer att kräva en omläggning av svensk ekonomisk politik. Vilka förändringar skall vi då räkna med? Utgångspunkten måste vara att en större andel av våra begränsade ekonomiska resurser tas i anspråk för insatser som kan främja utvecklingen i u-länderna. Detta leder till motsvarande begränsningar inom andra områden. Den privata konsumtionen kan säkerligen inte få fortsätta att öka som den gjort under de senaste åren. Men vi i de politiska partierna har hittills i val efter val sökt överträffa varandra när det gäller att ställa ut löften om en ökning av hushållens köpkraft. Man kan väl räkna med att åtminstone de politiker som i högstämda deklarationer ger sin anslutning till en ny ekonomisk världsordning är beredda att ompröva denna strategi. Eller skall vi söka bromsa ökningen av den offentliga konsumtionen? Det är inte svårt att presentera en lång lista över åtgärder som man skulle vilja genomföra för att förbättra välfärden i vårt land. Men förverkligandet av varje reformkrav innebär en konsumtionsökning som självklart ökar trycket på vår ekonomi. Det är uppenbart att detta inverkar på våra möjligheter att överföra resurser till u-länderna. Men det kan inte ligga i linje med strävandena efter en ny ekonomisk världsordning att förbättra välfärden i de delar av världen där levnadsstandarden är högst utan hänsyn till att insatserna behöver ökas för de miljontals människor som saknar mat för dagen. Önskvärdheten av att förbättra den offentliga servicen i Sverige skulle alltså behöva vägas mot behoven av ökade insatser för de fattiga länderna. Jag vill fråga statsministern om det inte är sådana överväganden hos i-länderna som blir nödvändiga om vi vill verka för den nya ekonomiska världsordning som statsministern och andra pläderar för. Den ekonomiska världsordning som alla rika länder hittills slagit vakt om bygger bl.a. på ett ojämnt handelsutbyte mellan i-länder och u-länder. Om vi i de rika länderna vill eftersträva en ny ekonomisk världsordning måste vi aktivt verka för att u-ländernas exportprodukter får en ökande andel av våra marknader. De fattiga ländernas ekonomi är i regel svag och sårbar därför att de är ensidigt beroende av råvaruexport. De behöver bygga upp en industri som ger sysselsättningstillfällen och möjligheter att exportera produkter som är mindre priskänsliga än vad råvarorna är. I-länderna måste vara beredda att öka sin import av sådana varor som u-länderna har förutsättningar att producera. Att söka begränsa uländernas export med hjälp av handelsrestriktioner eller andra åtgärder är detsamma som att slå vakt om den gamla ekonomiska världsordningen. Herr talman! Vår ovilja eller passivitet när det gäller att verka för en ny ekonomisk världsordning kan alltid försvaras med att vi är ett litet land och att det sannolikt inte spelar någon större roll för fattigvärlden vilken uppläggning vi ger åt vår ekonomiska politik eller handelspolitik. Men vi får inte underskatta betydelsen av att något rikt land i handling visar att man eftersträvar en ny ordning i relationerna mellan i-länder och u-länder och att man inte väjer undan när detta får konsekvenser för det egna landet. — Det är sant att vårt land i flera avseenden gått längre i strävandena efter en ny ekonomisk världsordning än andra jämförbara länder. Ansvariga politiker i i-länderna borde nu i handling visa att man vill verka för en ny ekonomisk världsordning och inte bara passivt invänta att hemmaopinionerna skall kräva åtgärder till förmån för de fattiga länderna. Det är f. ö. politikernas uppgift att söka skapa opinion för nödvändiga förändringar. Fortfarande tycks det finnas de som spekulerar i lyckligt lottade människors likgiltighet inför lidanden och svårigheter i de fattiga och avlägsna länderna. Men, som Gunnar Myrdal uttrycker det, politikerna ”har missat något väsentligt, då man förutsätter att väljarna bara ser till det materiella egenintresset och inte till vad deras egen moral kräver av dem”. Kyrkorna har genom den ekumeniska u-veckan tolkat mångas upplevelser av situationen i det manifest som riktades till Sveriges regering och riksdag: ”Det är både omoraliskt och mentalt ohälsosamt att slösa, medan andra lider nöd. Vi vill att det sätts gränser för konsumtion av överflödsvaror och de resurser som världen lider brist på. En framtid i solidaritet kräver en omställning av Sveriges ekonomi. Låt oss gemensamt bära den börda detta innebär, så att den inte drabbar dem som har det sämst i vårt eget land.”

Herr talman! Jag har med intresse tagit del av statsministerns svar på herr Svenssons i Kungälv frågor. Statsministerns svar är mycket sakligt, ja nästan lågmält. Det saknar helt den retorik vi ibland brukar bestås i utrikespolitiska sammanhang. Statsministerns svar har självfallet sitt särskilda intresse mot bakgrund av en del av höstens händelser. Hur stämmer Sveriges i olika internationella fora deklarerade uppslutning bakom den s.k. nya ekonomiska världsordningen med restriktionerna för skoimporten? Statsministern finner ingen motsättning, men regeringen är tämligen ensam om den bedömningen. En rad av våra främsta ekonomer samt andra sakkunniga på handel och bistånd har i ett brev till regeringen framfört bl.a. följande: ”Det är egendomligt att ett av de länder som drabbats minst av lågkonjunkturen och som är starkt beroende av frihandel tar ledningen när det gäller att bryta mot dessa önskemål och utfästelser. De föreslagna åtgärderna skjuter över anpassningsproblemen på de länder som är fattigare och som för närvarande har större arbetslöshet än Sverige.” Det borde vara möjligt att med andra och mera ändamålsenliga åtgärder trygga vår försörjningsberedskap vad gäller skor. Det går inte att komma ifrån att regeringen bär ett ansvar för vårt näringslivs förmåga att hävda sig gentemot importen. Regeringen bär ett ansvar för inflationsutvecklingen, och regeringen bär ett ansvar för de pålagor som åläggs industrin t.ex. i form av arbetsgivaravgifter. I dag är det skooch tekobranschen som har svårt att hävda sig gentemot den framväxande industrin i u-länderna. Vilka branscher är det framöver? Vilka åtgärder vidtager då en socialdemokratisk regering, om vi mot förmodan har en sådan? Tillgriper den då också handelsrestriktioner eller blir det den gången fråga om en aktiv arbetsmarknadsoch näringspolitik? Det vore intressant att höra statsministerns synpunkt på dessa frågor. Enligt uppgifter i pressen har valutastyrelsen för en tid sedan velat avslå en ansökan från MoDo att få investera i Brasilien. Också detta är en enstaka händelse — än så länge. Men den hänger förunderligt väl samman med den negativa attityd till industriinvesteringar i u-land som socialdemokratin har demostrerat under en lång följd av år. Statsministerns parti har sagt nej till en utvidgning av investeringsgarantisystemet, fast industribiståndsutredningen föreslagit en sådan utvidgning. Det har sagt nej till en ökad samverkan mellan biståndsmyndigheten SIDA och näringslivet i form av s.k. paketprojekt, det har sagt nej till att ett utvecklingsbolag bör tillskapas för investeringar i u-länderna, ägt gemensamt av staten och näringslivet. För bara ett år sedan föreslog statsrådet Lidbom en skärpning av valutakontrollen över företagsinvesteringar i utlandet, däribland naturligtvis också u-länderna. Förslaget fälldes visserligen i kammaren med lottens hjälp. Nu är statsministern i sitt interpellationssvar medveten om att u-länderna önskar en snabb industrialisering och att de ser en sådan som en viktig ingrediens i den nya ekonomiska världsordningen. De önskar en massiv överföring av teknologi och kunnande, av investeringskapital, av patent och licenser. SIDA kommenterar u-ländernas önskemål på följande sätt i höstens anslagsframställning: ”Biståndet har spelat — och kommer att spela — en relativt liten roll för uppnåendet av de industriella tillväxtmålen. Det industriella kapital och kunnande som fordras får till största delen anskaffas av u-länderna på annat sätt. ——-—- Det svenska näringslivet, som hittills enbart i ringa utsträckning medverkat i industribiståndsinsatser, kan härvid komma att utnyttjas i en allt större omfattning.” Min fråga till statsministern är: Delar statsministern SIDA:s uppfattning? Kommer socialdemokratin att ompröva sin inställning när det gäller företagsinvesteringar i u-länderna? Herr talman! Jag har här berört en del händelser — enstaka kanhända — men de bildar ett mönster; ett nyprotektionistiskt mönster. Svenska regeringen tycker om att i internationella sammanhang framträda som u-ländernas förkämpe. Men är vi inte på väg att få en påtaglig spännvidd mellan de vackra deklarationerna och den näringspolitik som regeringen vill föra på hemmaplan? Norge och Holland är med Sverige jämförbara länder och de är intressanta exempel. Holland har beslutat inrätta ett statligt företag för investeringar i u-land samt att anslå 100 milj.kr. för att stödja en omstrukturering av det holländska näringslivet. Norge går samma väg. Dels stöder man med räntesubventioner och lån norska industriprojekt i uländerna, dels söker man att hjälpa u-landsexporten till Norge. Medel skall anslås för att motverka störningarna inom den inhemska industrin. Liksom i Holland skall dessa medel budgeteras i samband med övriga medel till utvecklingsbistånd. Herr talman! Jag är övertygad om att med eller utan en ny ekonomisk världsordning så kommer u-ländernas industrialisering att ställa svenskt näringsliv inför omställningsproblem och svårigheter. Skall vår industri klara dessa så krävs en vettig ekonomisk politik, en vettig skattepolitik och en vettig näringspolitik. Vi kommer aldrig att på sikt kunna klara sysselsättningen med hjälp av handelsrestriktioner, och det är också ett dåligt sätt att visa internationell solidaritet. Vår sysselsättning måste vi hävda och vår beredskap måste vi också kunna hävda samtidigt som vi verkar för en ny ekonomisk världsordning. Skall vi kunna göra detta så krävs en genomtänkt ekonomisk politik och en genomtänkt beredskapspolitik.

Jag önskar ta ett par minuter av kammarens tid i anspråk för att understryka och något vidareutveckla statsministerns synpunkt i interpellationssvaret på det nära sambandet mellan resultatet av de hittills fåfänga nedrustningssträvandena och en ny ekonomisk världsordning; något som naturligtvis måste innebära en värld i ett konstruktivt fredstillstånd. Sambandet är ofrånkomligt av två skäl. Dels, som påpekas i svaret, på grund av det absurda slöseri med mänskliga och materiella resurser som bedrivs i en värld av fattigdom, nöd och otillfredsställda grundläggande mänskliga behov, genom kapprustningen.

Dels är sambandet ofrånkomligt på grund av den uppenbara risken i en värld av ökande klyftor, ökande sociala och politiska spänningar, för ytterligare spridning av vapen och inte minst ytterligare spridning av kärnvapen.

Herr talman! Vilken brist på rättfärdighetslidelse som de rika och starka än uppvisar inför den mänskliga situationen i världen av i dag, framstår ändå oförmågan till en realistisk bedömning av vart nuvarande trender leder oss alla som ännu mera häpnadsväckande. Vi lever på en krutdurk. Jag bedömer i dag, efter åtskilliga veckor i New York i fåfänga nedrustningsförhandlingar, risken för en kärnvapenspridning vara minst tre gånger större än när icke-spridningsavtalet trädde i kraft för fem år sedan. Konsekvensen av detta borde vara uppenbar för alla, men det är som vore det upplysta egenintresset helt borta.

Det är otvivelaktigt så, herr talman, att den rika världen, framför allt dess stormakter, hittills aldrig har tagit problemen i den fattiga världen tillräckligt på allvar. De har alltid sett dem som marginella och ointressanta jämfört med sina egna interna problem. Det är min uppfattning att fortfarande, i december månad 1975, är så förhållandet. Det kommer att visa sig ödesdigert om ingen ändring sker. Hur skulle något av de globala problemen kunna lösas — svälten, fattigdomen, befolkningsökningen, miljöhotet, kapprustningarna och inflationsprocessen över hela världen — utan helhjärtad och positiv medverkan av världens fattiga majoritet och därför en helhjärtad satsning av världens rika minoritet på rimliga levnadsförhållanden för världens fattiga? Det måste innebära en uppmjukning av den nuvarande maktkoncentrationen till de få och rika, en förskjutning av maktpositionerna, ett samarbete på lika villkor mellan rika och fattiga.

Jag tror därför, herr talman, på behovet av en fundamental nyorientering av relationer mellan länder och maktgrupper, av fördelning inom och mellan länder av resurser och tillgångar, av förutsättningar att tillgodose grundläggande mänskliga behov, av levnadsvanor och konsumtionsmönster i de rika länderna. Vi måste, i vårt lilla land, utnyttja varje politisk möjlighet för att medverka i denna nödvändiga process, och vi måste bidra till att hastigheten i processen blir acceptabel från moralisk synpunkt, i medvetande om att annars ytterligare en generation människor i världen offras på rikedomens altare. Sverige har handlingsmöjligheter. Det har bestyrkts gång efter annan att vi i detta arbete kan fylla en uppgift som brobyggare, som något av en katalysator. Vi kan medverka till nya koalitioner, nya gruppbildningar, nya maktbalanserande krafter i världen. Detta är ett uttryck för en ny intressegemenskap som håller på att växa fram för verklig nedrustning, för rationell och mänsklig resursanvändning, för ekonomisk och social utjämning. Det är många som tycker att termen ”ny ekonomisk världsordning” är en pretentiös term, men bakom denna term döljer sig en livsnödvändighet. Det är en utopi som är en nödvändighet.

Herr talman! Jag hade förmånen att få vara med i den svenska FN delegationen både på den sjätte extra generalförsamlingen förra året och nu på den sjunde i september. Regeringen hade kort tid på sig att förbereda de svenska insatserna. Men såvitt jag kan förstå sköttes det förberedande arbetet föredömligt både i departementen och i vår permanenta delegation. Ändå upplevde jag att vi på ett sätt var dåligt förberedda i generalförsamlingen. Här diskuterades handelspolitik, råvaruavtal, valutaproblem, FN:s organisation och mycket annat. Men hemma i Sverige hade vi aldrig haft en bred diskussion om de frågorna. Det finns ett undantag, nämligen enprocentsmålet. I det fallet har vi bakom oss en flera år lång debatt, som har engagerat många människor. Tack vare den förhållandevis breda diskussionen kunde vi såsom första industriland nå fram till detta mål, som också finns med i programmet för en ny ekonomisk världsordning. Men de andra frågorna har dock inte diskuterats på samma sätt i vårt misk världsordning land. Det kan tyckas att de är tekniskt komplicerade — valutasystem, råvaruprogram och handelspolitik — men de underliggande principerna är enkla. Därför går det att föra en bred diskussion, och därför måste vi föra en sådan. Statsministern talade om folkrörelsernas aktiva informationsarbete och att det är nödvändigt med ett brett folkligt engagemang. Jag vill gärna hålla med om att de statliga bidragen till organisationerna är viktiga. Men det är inte svårt att peka på organisationer som skulle kunna genomföra betydande informationsinsatser, om de fick ett ökat stöd. Jag har själv hållit på med information om internationella solidaritetsfrågor inom folkrörelserna. Jag vet hur mycket tid och kraft det tar av medlemmarna, när man får satsa på lotterier och annat för att få ihop pengar. Det är svårt med en ordentlig planering, när man får hanka sig fram med alldeles för litet pengar i botten. Dessutom tror jag att det nu är dags att åter ta upp frågan om en internationell folkhögskola. Jag vet att statsministern på sin tid var med och föreslog att en internationell folkhögskola skulle skapas. Av olika skäl kom den aldrig till stånd. Förutsättningarna för dess verksamhet är i dag självklart väsentligt annorlunda. Vi tror inte längre på att det är riktigt att ta hit folk från u-länderna och ge dem en lång utbildning. Det är bättre att utbildningen sker inom u-länderna själva. Vi har fått u-landslinjer på vissa folkhögskolor. Huvudprincipen är att internationella frågor inte skall läggas i särskilda utbildningsblock, utan internationaliseringen skall genomsyra hela undervisningen. Men de allmänna strävandena hindrar inte att det dessutom skulle vara av värde med en internationell folkhögskola, en skola som stod öppen för framför allt människor i folkrörelserna och som skulle kunna ge dem fördjupade kunskaper och fördjupat engagemang i de internationella solidaritetsfrågorna. Den skolan skulle kunna ge kortare eller längre kurser. Den skulle i sig själv kunna vara en bas för informationsarbete, och informationen kunde söka sig ut på arbetsplatserna, i organisationerna, i utbildningssystemet och ut i samhällslivet över huvud taget. Låt oss ta vara på de möjligheter som en internationell folkhögskola kan ge. När det sedan gäller internationaliseringen av undervisningen i allmänhet har det naturligtvis hänt åtskilligt på 10-15 år, och jag vet att statsministern redan som utbildningsminister var mycket intresserad av den frågan. Trots att vi i dag befinner oss långt från 1950-talets ofta inskränkta nationellt överlägsna läroböcker och undervisning, är det nog ändå så att det mesta arbetet återstår att göra. Det har på senare tid utförts en del studier som visar vilka möjligheter det egentligen finns att meningsfullt foga in internationella aspekter i undervisningen. Vi måste tyvärr konstatera att i dag har vi bara tagit till vara en liten del av de möjligheterna. Det här måste naturligtvis växa fram gradvis, men vad vi skulle kunna göra omedelbart vore t.ex. att kraftigt öka antalet lärare som fick gå på kurser om undervisningens internationalisering. De sommarkurser som har ordnats har såvitt jag förstår upplevts som positiva, men det är bara ett fåtal lärare som har kunnat få vara med. Jag tror att man skulle vinna åtskilligt, om man vidgade möjligheterna. När det gäller forskningen har vi fått en u-landsforskningsberedning, och huvudregeln är att forskning så långt som möjligt skall ske i uländerna. Därför ger beredningen bara i undantagsfall stöd åt forskning i Sverige. Det finns inte så mycket att invända mot det. Men vad betyder det för den forskning som sker i Sverige av svenska forskare? Där finns inte motsvarande helhetsgrepp. Mycket av den svenska forskningen har betydelse ur perspektivet en ny ekonomisk världsordning, och mycken forskning som kunde bedrivas i Sverige skulle kunna få sådan betydelse. Jag anser att det behövs ett forum som kunde identifiera forskning här i Sverige som är internationellt viktig, forskning där vi i Sverige har speciella möjligheter att lämna ett internationellt bidrag, ett forum där man kunde resonera om forskningsprioriteter på området. Låt mig ta ett exempel. Befolkningsfrågan har vi drivit mycket aktivt i internationella sammanhang. Men hur ser det ut på forskningssidan i Sverige? Hur står det till med demografi och annat? Hur är det t.ex. med återväxten inom demografin? Det är en mycket dyster framtid som går den grenen till mötes, såvitt jag förstår, om inte några speciella insatser görs. Över huvud taget är det nödvändigt med ett samlat grepp med hänsyn till att Sverige har ett intresse att i forskningssammanhang stödja arbetet inom olika FN-organ. Jag reagerar positivt på Evert Svenssons förslag att man bör ha en interdepartemental arbetsgrupp för att försöka få ett helhetsgrepp när det gäller en ny ekonomisk världsordning. Man kan säga att detta är så stort att det över huvud taget är svårt att organisera någonting som kan gripa över alltsammans. Men vad jag har sett av liknande interdepartementala arbetsgrupper får mig att anse att vi bör pröva den framgångslinjen. Gruppen kunde sätta i gång behövliga utredningar, förbereda och samordna Sveriges insatser i internationella organ, ta kontakt med organisationerna när det behövs. Den kan vidare t.ex. överväga i vilka former man skall bevaka att den svenska forskningen påverkas av kraven på en ny ekonomisk världsordning. Kraven på internationell solidaritet omfattar — som har understrukits — praktiskt taget alla våra relationer till omvärlden. Skall det svenska samhället kunna genomsyras av solidaritet med de fattiga och förtryckta folken, är det också nödvändigt att de ofta cyniska värderingar som föds och närs av det privata vinstintresset trängs tillbaka till förmån för värderingar som framspringer ur de svenska folkrörelserna. Vi måste få en ekonomisk demokrati. De många anställda måste få ett avgörande inflytande i arbetslivet. Jag tror att Sverige har särskilt goda förutsättningar att verka för mellanfolkligt samarbete. Sverige är ett neutralt land utan kolonial belastning. Ingen misstänker oss för stormaktsambitioner. Och viktigast av allt: vi har starka folkrörelser. Det är bl.a. på oss det beror om löntagarna i misk världsordning olika länder skall kunna organisera ett effektivt samarbete över gränserna. Därför är det viktigt att Sverige på alla områden ger sitt bidrag till internationell solidaritet och rättvisa. Därför är det viktigt att Sverige är i främsta ledet i arbetet på en ny ekonomisk världsordning.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som bl.a. Jan Bergqvist har poängterat, att det krävs en omfattande opinionsbildning för att bredda debatten om de viktiga frågor som vi nu diskuterar. Tyvärr är det så att den diskussion som förs i anslutning till de extra generalförsamlingarna om den nya ekonomiska världsordningen har en tendens att avta omedelbart när konferenserna inte är direkt aktuella. Men dessa utvecklingsfrågor är verkligen alltid aktuella och kommer att vara det under överskådlig tid. Det får dock inte vara så att bristerna i opinionsbildningen används som förevändning för att begränsa insatserna. Jag är övertygad om att vi måste, även om vi inte alltid upplever ett starkt folkligt stöd för det, driva debatten här i kammaren på ett sådant sätt att det väcker människors intresse och driva fram krav. Vi måste gå före med insatser som har verklig betydelse. Denna debatt fick bl.a. stöd av det manifest som kyrkornas gemensamma u-vecka antog under hösten. Det är ett viktigt och bra initiativ kyrkorna här tagit. Jag hoppas att vi genom alla de människor som är verksamma inom den svenska kyrkan och alla andra samfund får en hjälp med den breddebatt som vi tyvärr hittills har saknat. Detta fråntar självfallet inte de politiska partierna och andra ideella organisationer deras ansvar. Låt mig därefter, liksom andra gjort här, uttrycka uppskattning för den lågmälda tonen i det interpellationssvar som statsministern har givit. Det finns inget industriland, det finns inget politiskt parti, inga enskilda personer som kan slå sig för sitt bröst och säga att vi har gjort tillräckligt, vi har gått före, vi har varit föredömen på det här området. Jag tror att det är väldigt viktigt i detta sammanhang att hålla tillbaka den sortens debatt. Det finns en tendens till en sådan inställning ibland, när vi talar om att vi har uppnått enprocentsmålet. Men är det egentligen så mycket att yvas över?

Men det räcker naturligtvis inte. Det räcker inte heller — och där hoppas jag att vi också är överens — att, som det sägs i interpellationen, verka för internationella förhandlingar för att lätta de fattigaste och hårdast drabbade u-ländernas skuldbördor, eller att uttala sig välvilligt för samarbete vid förhandlingar rörande vissa råvaror eller att verka för ett system för stabilisering av u-ländernas exportintäkter från råvaror. Vi måste själva agera så också i de politiska frågor som berör vårt land särskilt, att det stämmer med det mönster som avtecknar sig i våra internationella ställningstaganden. Det har, för mig personligen, varit en av de svårare besvikelserna under senare tid hur vi i fråga efter fråga har gått in i grupperingar som delar upp världen just i fattiga och rika. Och vi har oftast i motsats till de fattiga tveklöst valt sida — bland de rika. Det gäller Oljeklubben. Det gäller det vi beslutade om i går, nämligen solidaritetsfonden inom OECD, som verkligen inte står i överensstämmelse med de deklarationer vi avger i andra sammanhang. Jag håller med om att det är mycket svårt att hålla undan det nationella egenintresset i alla sammanhang. Men jag kan inte se annat än att detta är en utomordentligt olycklig utveckling som vi måste få stopp på. Det är bra att vi positivt verkar för åtgärder internationellt, men det är också viktigt att vi försöker förhindra internationella låsningar som kommer att finnas kvar under överskådlig tid och som verkligen inte underlättar dialogen. För det är ofta fråga om motorganisationer. Vad är Oljeklubben annat än en motorganisation till OPEC — en motorganisation till en råvarukartell, som vi i andra sammanhang uttalar oss positivt om. Det är bara ett av exemplen. Det är viktigt att vi exempelvis i det arbete som bedrivs internationellt beträffande de multinationella företagen uppmärksammar den spänning som finns där mellan OECD, å ena sidan, och FN-arbetet å den andra. Och vi vet att u-ländernas intresse i första hand riktar sig mot vad FN kan åstadkomma på detta område — mindre vad i-länderna kan göra inom sin relativt exklusiva organisation. Jag tror alltså att det måste finnas en samstämmighet mellan de strävanden som vi har internationellt och de beslut som vi fattar i nationellt egenintresse. Annars blir vi helt enkelt inte trovärdiga. Det räcker naturligtvis inte heller med detta — ett samband mellan internationellt och nationellt agerande på det planet — utan här är det också fråga om att se kraven på och konsekvenserna av förändrade levnadsmönster, förändrad livsstil som det talas om, och att öppet diskutera detta. Låt mig bara citera ur ett av de senare numren av Veckans Affärer, där det heter: ”Svenska folkets konsumtionsvanor ändras sakta men säkert och håller på att bli alltmer påkostade och lyxbetonade. Välståndet och överflödssamhället breder ut sig.” Detta uttalande står naturligtvis för tidningens räkning. Det är baserat på statistik från senare tid över konsumtionens inriktning i vårt land, där dessa tendenser kan avläsas. Det är mycket viktigt att vi studerar denna utveckling. Den kommentaren har redan gjorts här i debatten, nämligen att detta inte stämmer för alla människor i vårt land. Det viktigaste är naturligtvis att vi här hemma för en fördelningspolitik, som inte hela tiden leder till att vissa grupper kan rusa ifrån de andra och där man inte bara hela tiden framför argumentet: Ja, vi skall arbeta för att de sämst ställda skall komma i kapp. - De kommer aldrig i kapp, så länge höginkomstgrupperna får ”rasa i väg” relativt sett snabbare. Vi måste få en annan inriktning på både den skattepolitiska och den fördelningspolitiska debatten än nu, då diskussionen kretsar kring marginalskatter. Den debatten är en paradox mot bakgrund av den diskussion som vi för här i dag, men det är viktigt att dessa debatter kopplas samman. Jag menar att vi måste utjämna de ekonomiska förutsättningarna på ett mycket kraftfullare sätt här hemma än vi har gjort hittills, bl.a. genom en hård beskattning av höginkomstagarna och begränsningar av överkonsumtion. Då kan alla människor ställa upp för internationell solidaritet, och göra det med gott samvete. Jag hoppas, som sagt, på en tillnyktring i den fördelningspolitiska debatt som förs f. n. Att den i högsta grad kretsar kring frågan om marginalskatter kan man förstå ur andra synpunkter, med hänsyn till inflationen osv., men vi får aldrig glömma bort strävandena att minska inkomstspännvidderna i vårt eget samhälle, varigenom vi kan få bättre kraft i våra internationella aktioner. Jag begär inga svar, men det vore mycket intressant att höra hur Sverige kan komma att agera vid Parissamtalen om några veckor. Jag tycker att det är mycket bra att de har kommit till stånd, men jag är för min del övertygad om att det har sin grund i att oljevapnet fortfarande upplevs som en realitet. Samtalen skulle aldrig ha blivit av, om inte industriländerna hade upplevt en press från OPEC. En annan sak som också varit uppe tidigare i debatten är hur regeringen organiserar sitt eget arbete med den nya ekonomiska världsordningen. Det sades i samband med den senaste regeringsombildningen att statsrådet Lidbom skulle ha hand om dessa frågor, men det är ju sambandet mellan den gamla ekonomiska världsordningen och den nya som är det viktiga. Därför är det ju, såsom bl.a. Evert Svensson varit inne på, i högsta grad nödvändigt att angripa denna fråga inom hela regeringen, så att inte finansdepartementet i dessa sammanhang fungerar på ett sätt som främst främjar den gamla världsordningen. Men det är viktigt att den här debatten förs också utanför kanslihuset och att den blir parlamentariskt förankrad. Min slutsats när jag i dag på nytt läste direktiven till biståndsutredningen var att de i stort sett bara var begränsade till biståndssektorn.

Jag tror att det skulle vara ett sätt att bredda debatten också i riksdagen. Avslutningsvis vill jag säga att det är möjligt att någon tolkar in en positiv utveckling i det faktum att man lyckades nå större enighet i den sjunde extra generalförsamlingen än i den sjätte — men jag tror att detta är en farlig tolkning. Själva deklarationerna är ju inte ett mått på framgång eller inte framgång, utan det är den reella utvecklingen i världen och den vidgade klyftan som det här gäller. Vi vet att u-ländernas import bara under 1974 stigit med 40 946 i pris och deras export med 27 946. År 1974 innebar en sjunkande per-capita-inkomst i de allra fattigaste länderna trots diskussionen om en ny ekonomisk världsordning. Jag är övertygad om att vi är överens om att det blir svårt att bryta den utvecklingen. Men vi måste konkret föra över den här debatten även till konsekvenserna på hemmaplan, i vårt eget land, för att vi skall kunna göra en verklig insats.

Herr talman! Diskussionen har främst rört sig kring svaret på den andra delen av Evert Svenssons interpellation, nämligen vilka förändringar som bör aktualiseras i svensk politik och vilka krav som måste ställas på politiskt ansvarstagande och aktiv opinionsbildning. Där har statsministern i sitt svar bl.a. sagt: ”Det är också nödvändigt att överväga hur vi i ett längre perspektiv skall hushålla med knappa resurser och forma ett samhälle där en god del av de samlade resurserna styrs över till de fattiga länderna och där samarbetet med dessa kraftigt utvecklas.” Det finns ett område där klyftan mellan de fattiga u-länderna och de rika i-länderna är särskilt upprörande och djup. Det gäller livsmedelsförsörjningen. Även om man bortser från de senaste årens speciella förhållanden på grund av missväxten i världen, är skillnaderna ändå mycket stora. Eftersom dessutom många länder driver en protektionistisk jordbrukspolitik och kringgärdar sin livsmedelshandel med många bestämmelser, ser det även på lång sikt mycket mörkt ut. Vårt överflöd är stötande mot bakgrund av att många människor i världen svälter och är undernärda, och man kan undra, om inte vår lyxkonsumtion och vårt överflöd är ett lika stort hot som befolkningsexplosionen är. Jag tror inte jag bör bli så drastisk att jag börjar diskutera biffens vara eller inte vara i Sverige, som en del män i statsministerns omgivning har gjort på den senaste tiden, men jag anser ändå att man bör ålägga sig litet större sparsamhet med sådana resurser som internationellt sett är knappa. Men en hushållning med våra internationellt knappa resurser är inte meningsfull, om vi inte — som statsministern anger i svaret — finner former för att överföra resurser och sparande till u-länderna. Vi kan se i vår statistik kring vissa varor här i landet att trots att u-länderna har stora behov av extra fodermedel tycks dessa ofta gå till i-länderna, och även här i Sverige stiger förbrukningen ständigt. Vi kan också konstatera att i vissa biståndsprojekt — kanske bara några få — överförs en sådan teknologi och knowhow som är mera anpassad till i-landsförhållanden än till t.ex. lantbruksutveckling i u-länder. Jag såg nyligen i Afrika en seminstation, där man främst framställde biffkor för att kunna öka köttexporten till i-länderna. Statsministern säger också i sitt svar att det inte minst i den unga generationen finns ett mycket starkt intresse för att ändra synen på begreppen levnadsstandard och konsumtionsbehov. Jag lyssnade med stort intresse till reportaget i TV häromdagen från PLM i Malmö, där statsministern och statsrådet Feldt svarade på frågor om löner och priser, och jag uppmärksammade speciellt att de antydde att utbudet av varor och onödiga förpackningar kanske måste minskas. Man kan ju anföra såväl energisparande som nationella ekonomiska hänsyn och internationell solidaritet som stöd för sådana tankar. Jag tror också att största delen av svenska folket skulle vilja ansluta sig till strävanden av det här slaget. Speciellt nu inför julhandeln flödar våra affärer över av varor, och vi anstränger oss för att hitta saker till människor som redan har alla väsentliga materiella behov tillfredsställda. Just i ett sammanhang som detta tror jag det är viktigt att betona sådana tankar. Konsumtionen är ju inte styrd enbart av konsumenternas fria efterfrågan utan också av produktionens och handelns utbud av varor, av deras marknadsföring och reklam och ibland av samhällets åtgärder när det gäller subventioner till viss produktion och vissa investeringar. Jag skulle vilja konkretisera det hela i en fråga: Vill regeringen ta initiativ till förhandlingar med näringslivet för att t.ex. beträffande varor som inte är ägnade att tillgodose väsentliga behov på längre sikt få till stånd en dämpning av sådan marknadsföring och produktion som onödigtvis stimulerar till en högt uppdriven privat efterfrågan? Naturligtvis bör också en anpassning ske till en aktiv fördelningsoch sysselsättningspolitik här i landet. Det finns också former av planering för framtidens konsumtion som kan behöva ändras. Ofta bygger man sina prognoser på framskrivningar av den tidigare ökande trenden; så gör man t.ex. i livsmedelsindustrins och lantbrukets prognoser. Trots att människor väl inte kan äta sig mer än mätta, har man ständigt ökad konsumtion och produktion i sikte, och därför skapar man kanske ofta en överkonsumtion som leder till ohälsa. En av våra näringsfysiologer, professor Leif Hambraeus, har sagt: Vad vi behöver är en planering för näringsfysiologiskt bättre matvanor, som samtidigt internationellt sett är mera solidariska kostvanor. Jag vill ge ett exempel på hur utvecklingen fortsätter, om ingen vill försöka stanna upp och tänka efter. I livsmedelsindustri och dagligvaruhandel räknar man i dag med ett svinn eller spill på ca 25 96. På grund av produktion i långa serier får varorna begränsad hållbarhet, och det gör bara svinnet större. Till följd av mängden av konkurrerande varor och varumärken ökar svinnet likaså. Av många sorters livsmedel kan vi i dag i våra affärer räkna upp till 15-20 olika varumärken, som är nästan identiskt lika med mycket små variationer i smak men som alltså har olika namn. Där finns några av orsakerna till att mellan en fjärdedel och en femtedel av våra livsmedel hamnar i slaskhinken eller förstörs på annat sätt. Bl. a. livsmedelsarbetarna har påpekat hur stötande de finner det stora svinnet på detta område. Genom de subventioner som i dag går till livsmedelsproduktionen är samhällets bidrag till livsmedelsproduktionen så stort att det också borde ge en ökad rätt till medinflytande över produktionens inriktning när det gäller vår dagliga försörjning med livsmedel. Den norska regeringen tog i november månad ett mycket intressant initiativ.

Det finns intressanta uppslag att hämta ur detta aktstycke. Jag skulle vilja rekommendera att man studerar det också här i Sverige. BI. a. föreslås att det skall upprättas ett interdepartementalt samarbetsorgan för dessa frågor. Jag har faktiskt själv i en motion till årets riksdag påpekat att man här i Sverige behöver en samordning av nutritionsfrågorna, eftersom de rör många områden: utbildningspolitik, näringspolitik, jordbrukspolitik och industripolitik. På alla dessa områden måste nutritionsfrågorna tas med i övervägandena. Jag tycker det skulle vara intressant om den svenska regeringen ville överväga att ta ett initiativ liknande det man nu tagit i Norge. Jag tror att det skulle vara ett riktigt sätt att här i Sverige följa upp världslivsmedelskonferensen. Det har varit en lång debatt, herr talman, med många långa inlägg. Jag beklagar att jag inte kan stanna kvar i kammaren och lyssna på hela debatten. Det är därför att jag måste gå till en sammankomst med livsmedelsindustrin. Även med dess representanter behöver man diskutera dessa frågor.

Herr talman! Mitt inlägg skall bli kortare än de tidigare. Här har på ett värdefullt sätt framhållits bakgrunden till den viktiga frågan om en ny ekonomisk världsordning. Det kan väl räcka att påminna om att den egentliga u-hjälpen knappast har ökat under senare år och att flertalet industriländer, Sverige glädjande nog undantaget, ger mindre än en 1/2 26 av sin samlade produktion som bistånd till de fattiga länderna. Låt mig också påminna om den effekt som världsinflationen under första hälften av 1970-talet haft. Den har medfört att prisökningen varit många gånger större på de varor som u-länderna importerar än på de varor som u-länderna exporterar. Den algeriske utrikesministern Bouteflika framhöll som talesman för u-länderna vid inledningen till FN:s extra session i år att den ökade belastning på u-länderna som på detta sätt hade skapats av världsinflationen var fem gånger större än ökningen av u-hjälpen under samma tid. Det är mot den bakgrunden självklart misk världsordning att de fattiga länderna reser berättigade krav på förändringar av det ekonomiska systemet. Folkpartiet har stött Sveriges handlande i Förenta nationerna under den extra generalförsamlingen i år och i andra sammanhang när det gäller den nya ekonomiska världsordningen. Jag kan också instämma i de allmänna deklarationer som gjorts i Förenta nationernas generalförsamling av statsrådet Lidbom i september och av statsministern i november. Men det är naturligtvis viktigt att dessa allmänna deklarationer följs upp av en vilja till åtgärder i det egna landet. Detta har också påpekats av flera talare tidigare i debatten. Det är först då som dessa verbala deklarationer blir verkliga utfästelser. Får jag göra en personlig reflexion. Att efter deltagandet i Förenta nationernas generalförsamling och efter de positiva erfarenheterna där under september komma hem och mötas av meddelandet att den svenska regeringen planerade åtgärder mot den s.k. lågprisimporten för att skydda den inhemska skooch textiltillverkningen var nedslående. Det gick ju stick i stäv med intentionerna bakom den nya ekonomiska världsordningen. Där fanns en punkt om nedrivande av handelsbarriärer och preferensbehandling av u-ländernas export till de rika länderna. Statsministern säger i sitt interpellationssvar i dag att vi av beredskapsskäl och för att uppnå en lugnare utvecklingstakt har varit tvungna att vidta dessa åtgärder. Sedan tillägger han avslutningsvis på den här punkten: ”Jag kan nämna att den sjunde extra generalförsamlingen uttalade förståelse för behovet att av beredskapsskäl skydda viss icke-konkurrenskraftig industri.” Det är i och för sig riktigt. Men mot bakgrund av den allmänna debatt om den nya ekonomiska världsordningen som fördes är detta väl ändå en väldigt skör tråd på vilken man försöker hänga upp ett försvar för de svenska åtgärderna. Den här synpunkten från min sida har i och för sig ingenting att göra med storleken på importrestriktionerna eller med hur åtgärderna faktiskt kommer att verka för olika u-länder — det är väl i första hand några sydasiatiska textiltillverkande länder som kan bli berörda. Vad som är nedslående är enligt min mening att man samtidigt som man talar högstämt om u-ländernas rätt till en ny ekonomisk världsordning, u-ländernas rätt att få sina varor förmånligt behandlade på våra marknader, föreslår åtgärder som begränsar dessa länders möjligheter att sälja sina varor till Sverige. Då är det inte omfattningen på åtgärderna eller verkningarna av importrestriktionerna — jag tror inte att de blir så stora — som är det viktiga utan handlingsinriktningen, det faktum att man vidtar dessa åtgärder. Vad som för mig har varit nedslående är bristen på samband mellan vad man från svensk sida säger i FN och vad man gör i Sverige. Och, herr talman, sensmoralen skulle väl vara att man i en så här allvarlig fråga inte i ord bör gå längre än man i handling är beredd att stå för.